Herr talman! I samband med behandling av redogörelsen från Nordiska rådet har vi i denna punkt också behandlat några motioner, som berör frågan om en storflygplats i Öresunds-området och därmed sammanhängande problem. Motionerna väcktes redan i januari i år. Sedan dess har inträffat bl.a. att Nordiska rådet ånyo har tagit upp frågan om storflygplatsen och i en rekommendation föreslagit, att regeringarna i Danmark och Sverige snarast skall utvidga och stärka samarbetet genom att vid passande tidpunkt tillsätta en gemensam arbetsgrupp. Denna rekommendation har tillkommit efter remissförfarande, varunder ett stort antal kommunala och regionala myndigheter har understrukit vikten av att snarast möjligt få trafikförhållandena i Öresundsområdet klarlagda. Under utskottsbehandlingen har det upplysts om att det svenska kommunikationsdepartementet håller fortlöpande kontakter med motsvarande organ i Danmark, och man vill nu först avvakta alla de utredningar som pågår. Att man från dansk sida är angelägen att snarast få till stånd ett beslut om det nya storflygfältet synes uppenbart. Vissa antydningar från den danske kommunikationsministern, Sven Horn, talar för att Saltholms-alternativet blir en realitet. Kontrakt har tecknats med den amerikanska konsultfirman Parkinson Associated i Los Angeles om utarbetande av en dispositionsplan för Saltholmsfältet. Danska folketingets finansutskott har beviljat 450 000 danska kronor för ändamålet. Det synes också av ekonomiska skäl vara nödvändigt att man skyndar på, ty för varje år som man tvingas stanna kvar på Kastrup måste investeringar göras för mellan 20 miljoner och 80 miljoner danska kronor — pengar som man betraktar som bortkastade, därest Saltholmsfältet kommer till stånd. Även på svenskt håll har man ekonomiska bekymmer. SAS måste följa med i utvecklingen och behöver göra stora investeringar på Kastrup. SAS:s investeringspolitik är i hög grad beroende på ett snabbt beslut om var det nya storflygfältet skall ligga. Några nya faktorer har under den senaste tiden framkommit och givit frågan om :Saltholms-alternativet ännu större aktualitet. Av särskilt intresse är två framlagda utredningar. Den första, som framlagts av fem ingenjörsfirmor, av vilka två är de välkända svenska företagen Skånska Cementgjuteriet och Armerad Betong, innebär att man tekniskt belyst möjligheterna av att göra indämningar, varigenom en flygplats av interkontinentala mått skulle kunna anläggas på Saltholm. Utredningen ger också vid handen att man för en beräknad kostnad av mellan 285 och 350 miljoner danska kronor skulle kunna göra en sådan indämning under en treårsperiod och att den nya lufthamnen inklusive motorväg till det danska fastlandet två år senare skulle helt kunna tagas i bruk. Den andra utredningen har framlagts av Öresundsdelegationen i dagarna. Här har man vid avvägningen mellan olika alternativ i fråga om fasta förbindel ser över Öresund bedömt att den sydliga förbindelsen, dvs. mellan Köpenhamn och Malmö, bör komma i första etappen. Den danske kommunikationsministern har också låtit antyda att förbindelsen över Öresund skulle prioriteras före Stora Bält-bron. Frågan om ett storflygfält i öÖresundsregionen och frågan om fasta förbindelser över Öresund måste vara angelägenheter som inte endast berör Danmark utan i lika hög grad Sverige. Vi måste agera i så god tid att vi inte ställs inför fastlåsta ställningstaganden t.o.m. i detaljer. Det är inte minst ett väsentligt intresse att de svenska regionala myndigheterna inom berört område — länsstyrelserna, landstingen, kommunerna osv. — i god tid får tillfälle att vara med i spelet. Nordiska rådets nästa sammanträde avses äga rum i mitten av januari nästa år, och då torde ett stort antal utredningar berörande Öresunds-frågorna presenteras. I samband härmed bör man från svensk sida medverka för att tillsätta den arbetsgrupp som föreslagits i rekommendationen och i föreliggande motioner. Herr talman! Vi har avstått från att i dagsläget framlägga konkret yrkande, men med detta inlägg har jag velat betona att vi inte stillatigande kommer att finna oss i en fortsatt svensk avvaktande attityd i dessa väsentliga frågor. Därest regeringen inte handlar och handlar snabbt har vi all anledning att återkomma.

Herr talman! Herr Strandbergs anförande inbjuder i och för sig inte till så särskilt mycket polemik, men det är i alla fall ett par påpekanden jag finner anledning att göra. Jag tror att herr Strandberg skulle kunna lugna ner sin iver en liten smula — det har just kommit en ny dokumentation som visar att det planerade storflygfältet där nere skapar rätt besvärliga problem. Jag syftar på Öresundsbroutredningen, som påpekar att om flygfältet skall ligga på Saltholm fördyras en bro i det läget med 500 miljoner å 600 miljoner kronor, beroende på att en annan konstruktion tvingas fram. Detta var det ena påpekandet. Det andra är bara ett konstaterande, att de berörda regionala myndigheterna — inte minst de kommunala — på bägge sidorna av Öresund sedan länge är i gång med ett samarbete i syfte att lösa de problem som uppstår i samband med både storflygfältet och den fasta förbindelsen. giftsblankett, som komme till användning, skulle utformas så, att den regelmässigt möjliggjorde en utförligare beskrivning av de förhållanden, som åberopades för avgiftsbefrielse.

Herr talman! Vid detta bankoutskottets utlåtande har herr Lundberg och jag fogat en blank reservation. Denna blanka reservation innebär endast att vi på en punkt inte kan acceptera utskottets skrivning.

Utan tvekan är sysselsättningsfrågan synnerligen allvarlig på många håll i vårt land. Det gäller även norra stödområdet. Uttalandet går emellertid något för långt enligt vår mening. Vi vill inte genom att skapa eller utbygga av staten betalade företag, finansierade eventuellt med skattebidrag och framför allt kanske med statslån, i norr stimulera fram en konkurrens med det redan existerande näringslivet. Konkurrensen skulle nämligen kunna bli förödande för de små företagen i norra stödområdet, företag som är privatägda och drivna av småföretagare under kärva förhållanden. Om vi stimulerar till en statlig konkurrens här, löper vi risk att genom denna konkurrens driva ut de privata företag som nu är verksamma i detta område och därigenom skapa ännu svårare sysselsättningsproblem. Vi måste enligt min mening handla med stor försiktighet så att vi inte skadar den bestående verksamheten. Det har reservanterna velat understryka med sin blanka reservation.

Herr talman! I den motion som behandlas i detta utlåtande återkommer en fråga som under årens lopp varit föremål för riksdagens prövning åtskilliga gånger. Den kommunala upphandlingen har ofta kritiserats. Kritikerna har menat att frånvaron av föreskrifter om hur denna upphandling bör gå till har lett till att man inte alltid följt de principer, som bör ligga till grund för det allmännas upphandling. Dessa principer innebär kort sagt att det fördelaktigaste anbudet skall antas till gagn för de skattebetalare som i sista hand svarar för det allmännas kostnader. I motionen erinras om att den statliga upphandlingen måste följa fastställda regler, som innebär att statens inköp skall ske under fri och öppen konkurrens mellan olika anbudsgivare. För den kommunala upphandlingen, som sammantagen sannolikt är större än den statliga — den torde för närvarande uppgå till belopp som närmar sig 10 miljarder kronor — finns det inga direkt motsvarande bestämmelser. Vissa rekommendationer har utfärdats av Landstingsförbundet och Kommunförbundet, men det ankommer på kommunerna själva att avgöra om de rekommenderade normerna skall följas eller inte. Dessutom gör denna rekommendation ett undantag för den kommunala upphandling som sker genom vissa kommunägda bolags försorg. De bolag som avses är Landstingens inköpscentral och Kommunaktiebolaget. Utskottet har låtit motionen undergå en grundlig remissprövning. I stort sett kan man säga att remissyttrandena visar att de organisationer som företräder köparna, alltså de olika kommunförbunden, anser att den nuvarande ordningen fungerar tillfredsställande, medan alla de organisationer som mer eller mindre kan sägas vara talesmän för leverantörerna är lika övertygade om att det förekommer fall då man vid de kommunala inköpsbesluten eftersätter affärsmässigheten. Vissa remissinstanser sätter även i fråga lagstiftning för att på det sättet skapa garantier för att objektiviteten i den offentliga upphandlingen skall kunna upprätthållas. Man kan naturligtvis betrakta dessa yttranden som ett slags partsinlagor. Även om man gör det kan man emellertid inte komma ifrån att det är ett allvarligt förhållande när det på leverantörssidan råder en tämligen utbredd uppfattning om att ordningen vid den kommunala upphandlingen skulle kunna vara bättre. På kommunalt håll borde det därför vara en angelägenhet av största vikt att så snart som möjligt vidta åtgärder för att undanröja den misstro som av allt att döma föreligger. Det är som jag ser det nödvändigt att försöka åstadkomma ett vidgat förtroende för att den kommunala upphandlingen tillämpar sunda principer. På den punkten borde det kunna råda enighet. Sedan kan man ha delade meningar om hur detta eftersträvansvärda förtroende lämpligen skall uppnås.

Det är två statliga institutioner, nämligen näringsfrihetsombudsmannen och = riksrevisionsverket. Vad dessa båda remissorgan har att säga, anser jag vara fullt tillräckligt för att motivera den reservation som avgivits med anledning av motionen. Reservanterna = föreslår överläggningar mellan regeringen och kommunernas riksorganisationer rörande reglerna för den kommunala upphandlingen. När riksrevisionsverket tidigare yttrat sig i denna fråga har verket inte velat tillråda lagstiftningsåtgärder, eftersom bestämmelser, som innehållsmässigt skulle anknyta till den statliga upphandlingskungörelsen, då varit under utarbetande.

Härigenom <skulle man enligt riksrevisionsverket få bätt re garantier för objektiviteten inom hela den allmänna sektorns upphandlingsverksamhet. Näringsfrihetsombudsmannen är inne på liknande tankegångar i sitt yttrande, Den ämbetsman som är satt att slå vakt om näringsfriheten säger sig ha fått ett mycket starkt intryck av att det kommunala upphandlingsförfarandet icke alltid fungerar tillfredsställande ur konkurrenssynpunkt. Han har även i en skrivelse i mars i år till Kungl. Maj:t berört detta förhållande. Det lär enligt näringsfrihetsombudsmannen t.ex. hända att kommuner vid byggnadsentreprenader och annan upphandling infordrar anbud endast från något eller några få företag, medan andra, som förklarat sig intresserade av att lämna anbud, förvägras detta. Inom eloch rörentreprenörbranscherna har det särskilt blivit påtalat att kommuner favoriserar på orten lokaliserade företag, även om anbuden från dessa ej är de ekonomiskt fördelaktigaste. Härigenom gynnas uppkomsten av ett slags lokala monopol, som kan innebära risk för ogynnsamma verkningar på effektivitet och prisbildning. Själva anbudsförfarandet blir tämligen illusoriskt och konkurrensen begränsas, anser näringsfrihetsombudsmannen. Såväl riksrevisionsverket som näringsfrihetsombudsmannen ställer sig således utpräglat skeptiska till de nuvarande formerna för den kommunala upphandlingen. Jag kan inte förstå annat än att deras påpekanden måste tillmätas mycket stor betydelse. I detta frågekomplex är det ett särskilt upphandlingsförfarande från kommunernas sida som tilldragit sig stor uppmärksamhet. Genom speciella inköpsbolag har nämligen landskommunerna och landstingen velat samordna en del av sin inköpsverksamhet för att därigenom bl.a. utnyttja de fördelar som det medför att kunna inhandla stora kvantiteter på en gång. Att detta i åtskilliga fall är fördelaktigt såväl för de köpande kommunerna som för leverantörerna råder det inga delade meningar om. Dessa bolag — alltså Landstingens inköpscentral och Kommunaktiebolaget — är emellertid, som jag nämnde inledningsvis, undantagna från det upphandlingsförfarande, som rekommenderats av Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Jag skall dock inte närmare gå in på dessa bolags ställning och verksamhet. Låt mig endast återge vad Kooperativa förbundet säger i sitt yttrande om dessa inköpsbolag. Det bör enligt Kooperativa förbundets mening ankomma på de berörda kommunerna att se till att de kommunala upphandlingsnormerna också = tillämpas av Landstingens inköpscentral och Kommunaktiebolaget. Deras verksamhet bör vara underkastad samma offentlighetsregler som gäller för kommunerna. Det är också en uppfattning som delas av reservanterna. Motionären har också tagit upp frågan om den upphandling för skolväsendet som Landstingens inköpscentral och Kommunaktiebolaget numera handhar, Denna upphandling är en följd av att den centralupphandling som tidigare ägde rum inom Överstyrelsen för yrkesutbildning upphörde i samband med omorganisationen av skolväsendets centrala ledning. Trots att bankoutskottets utlåtande även på den här punkten är ganska utförligt och att yttranden föreligger från de närmast berörda parterna kan jag inte inse att det här har skapats slutlig klarhet om hur denna upphandling går till och bör gå till. Riksrevisionsverket har kommit till slutsatsen att den statliga upphandlingskungörelsens bestämmelser skall tillämpas och att upphandlingen i fråga därför måste ombesörjas i statlig regi. Skolöverstyrelsen, som stöder sig bl.a. på ett riksdagsbeslut, framhåller å sin sida att den redan utövar viss kontroll över att upphandlingen sker i upphandlingsförordningens anda. Av personalskäl har dock denna kontroll måst begränsas till stickprovsundersökningar. Dessa yttranden står i viss motsats till varandra. Om det förhåller sig som riksrevisionsverket hävdar — och mycket talar för det — måste denna upphandling ske i andra former. Det förefaller — för att ange det schematiskt — kunna ordnas antingen genom att de kommunala inköpsbolagen strikt börjar tillämpa den statliga upphandlingskungörelsen eller också genom att något annat organ får uppdraget att svara för denna upphandling — som för övrigt främst gäller materiel för omskolningskurser. Även denna fråga kan säkerligen bäst behandlas och lösas genom Ööverläggningar.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

Herr talman! I anslutning till herr Hildings anförande vill jag något ytterligare uppehålla mig vid Landstingens inköpscentral och Kommunaktiebolaget. I bestämmelserna för normalförslag till upphandling framgår av 1 § att bestämmelserna icke gäller upphandling och arbeten då företag, som äges av flera kommuner eller sammanslutning av kommuner, anlitas. Det är alltså detta som är undantaget för Landstingens inköpscentral och Kommunaktiebolaget och som vi reservanter vill ha bort för att främja fri konkurrens. Vi har från socialdemokratisk sida upplysts om att denna bestämmelse inte begränsar konkurrensen, eftersom anbud från LIC på vanligt sätt jämförs med anbud från andra håll. Om så väl vore överallt hade vi självfallet ingenting att säga i denna sak. Om man vore fullt logisk borde man emellertid då också anse att undantagsbestämmelsen är helt onödig. Den beskrivna situationen finns inte överallt. Jag skall med tillstånd från företaget Mölnlycke använda några upplysningar därifrån. Vid inköp av förbandsmateriel har ett par landsting beslutat att enbart beställa genom Landstingens inköpscentral utan prisjämförelse med andra leverantörer. Det gäller i första hand Värmlands och Västerbottens län men även Kopparbergs län, där det dock icke finns något centralt protokollfört beslut men där arrangemanget i praktiken blivit detsamma. Jag vågar nu påstå att dessa landsting genom detta arrangemang gör sämre inköp än om fri konkurrens hade tillåtits. Detta påstående kan i dag varken bevisas eller motbevisas. Det är först en efterkontroll om något år som kan ge oss fakta. Jag är dock så säker på min sak att jag vill ha ärendet uppföljt, och det är därför jag på detta sätt provocerar fram en fortsättning vid ett senare tillfälle. Att jag aktualiserar just detta fall beror också på en önskan att ytterligare sådana här i min mening okloka beslut inte skall fattas i flera landsting. Mölnlycke begär enbart fri konkurrens på lika villkor. Får man inte det kan hela denna del av Mölnlyckes verksamhet hotas av nedläggning. Herr talman! Det finns fullt fog för reservanternas önskan att avskaffa denna undantagsbestämmelse för LIC och KAB. Jag har haft kontakt med andra branscher med liknande erfarenheter som de nu refererade från Mölnlycke. Jag har också från några håll fått den beskrivningen att Landstingens inköpscentral är det kanske mest strålande exemplet här i Sverige på effekten av Parkinsons lag. Jag har inte haft tillfälle att tillräckligt noggrant granska den saken, men det blir säkert anledning att återkomma till ärendet nästa år, och till dess har jag säkert hunnit skaffa mig ett bättre underlag. För mig är det i all sin enkelhet så, att en inköpsorganisation som behöver skyddsbestämmelser av detta slag och därigenom på vissa avsnitt får en monopolställning eller i varje fall en ställning näst intill monopol är osund. Ta bort skyddsbestämmelserna och låt LIC och KAB i en helt fri konkurrens visa vad de verkligen kan! Säkert kan man då med en bantad organisation utföra ett nyttigt arbete inom vissa sektorer. Och märk väl! Jag har ingalunda påstått att allt vad man gjort från dessa organisationers sida varit kommersiellt felaktigt eller prisfördyrande. Långt därifrån. Men jag tycker att man borde skämmas för att begära sådana här särskilda skyddsbestämmelser. De ansvariga som beviljat detta genom att antaga de nuvarande upphandlingsbestämmelserna borde ha tänkt sig för litet bättre. Herr talman! Reservationen bör i den fria, sunda konkurrensens namn bifallas. Det är mitt yrkande.

Herr talman! Den motion nr II: 772 som behandlas i bankoutskottets förevarande utlåtande nr 56 utmynnar i ett yrkande som utskottet enhälligt ansett sig inte kunna ta upp till behandling. Motionen hade då enligt min uppfattning kunnat avstyrkas på formella grunder, men eftersom det gäller en mycket viktig fråga, har utskottet likväl ansett sig böra ta upp den till realbehandling. Motionen innehåller även en del uttalanden som det inte finns anledning att just nu gå in på. Först vill jag anföra några ord om den statliga upphandlingen, eftersom även denna berörs i motionen. Det bör understrykas att det inte — som synes föresväva motionären — finns några bestämmelser i den statliga upphandlingskungörelsen som strider mot principen om affärsmässighet. Det är tvärtom den principen som genomsyrar hela upphandlingskungörelsen. De undantagsbestämmelser som gäller för vissa statliga myndigheter syftar inte på principen om affärsmässighet, utan på reglerna om de olika sätten för anbudsinfordran. Det har ansetts att vissa myndigheter med egna upphandlingsavdelningar eller med mycket omfattande upphandlingsverksamhet har kunnat ges större frihet att välja sättet för anbudsinfordran. Principen om affärsmässighet gäller givetvis även för dessa. Huvudämnet i utskottets utlåtande är emellertid reglerna för den kommunala upphandlingen. Det gäller två frågor, nämligen dels de allmänna reglerna för upphandling, dels frågan om vilken ställning Landstingens inköpscentral och Kommunaktiebolaget och andra kommunala inköpsföretag bör ha. De allmänna principerna för den kommunala upphandlingen har tidigare vid åtskilliga tillfällen behandlats i riksdagen. I motioner har år efter år rests krav på att regler för den kommunala inköpsverksamheten skulle fastställas genom lagstiftning och genom förhandlingar med kommunernas riksorganisationer eller på annat sätt. Under senare år, sedan det blev känt att kommunförbunden höll på att utarbeta gemensamma rekommendationer till kommunerna i upphandlingsfrågor, har de utskott som behandlat motionerna avstyrkt desamma med hänvisning till det arbete som pågick i kommunförbundens regi. Rekommendationer utfärdades slutligen för cirka två år sedan, och kommunerna har alltså haft cirka två år på sig för att anta dessa. Det råder inom utskottet fullständig enighet om att den kommunala upphandlingen måste styras av affärsmässiga principer och under så konkurrensbefrämjande former som möjligt. Reservanterna har för sin del ansett att Kungl. Maj:t bör uppta förhandlingar med kommunförbunden för att skapa en ordning där sådana principer säkerställs. : Riksdagen har tidigare vid flera tillfällen uttalat att man i första hand bör eftersträva en lösning i kommunernas egen regi. Under utskottsarbetet har vi också ansett det vara rimligt att kommunerna och deras förbund får tid på sig att genomföra sina intentioner. Landstingens inköpscentral och Kommunaktiebolaget omfattas inte av kommunförbundens rekommendationer. Det kan erinras om att den statliga upphandlingskungörelsen inte heller gäller de statliga företagen. Så till vida är alltså kommunrekommendationerna helt parallella med de statliga bestämmelserna. Reservanterna har ansett att LIC och KAB bör omfattas helt av den kommunala rekommendationen. Majoriteten, som inte ser detta, grundar sitt ställningstagande på det faktum att både LIC och KAB är företag. En kommun eller ett landsting, som önskar göra vissa inköp, kan vända sig till KAB eller till LIC, men behöver inte göra det. De torde i flertalet fall inte begränsa sig till att enbart infordra anbud från dessa företag, utan de vänder sig också till andra företag, som tillverkar de saker kommunerna och landstingen behöver. LIC och KAB bedriver ingen kommunal aktivitet, och det är svårt att förstå varför de, till skillnad från statliga företag, skulle omfattas av generella regler. Med dessa synpunkter, som jag här anfört, ber jag, herr talman, få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Från centerpartiet föreligger en blank reservation, och jag vill något motivera den. Man kan hålla med reservanterna om att LIC och KAB icke skall undantagas i den kommunala upphandlingskungörelsen. Jag tror att det är en olycklig tillfällighet att detta kommit med. Från vårt håll anser vi att rekommendationen bör omarbetas och kommunerna bör stryka detta avsnitt, när upphandlingskungörelsen antages. Därför kan jag inte dela reservanternas uppfattning, att man bör hemställa till Kungl. Maj:t om att vidta åtgärder. Vi bör vara angelägna att hålla på den kommunala självständigheten och beslutanderätten. Därför, herr talman, avser jag att avstå vid voteringen.

Herr talman! Jag lyssnade med intresse till herr Lundbergs resonemang om Mölnlycke och Landstingens inköpscentral, och det gav mig anledning att begära ordet. Jag tror att herr Lundberg kanske hade gjort klokt i att gå litet längre tillbaka i historieskrivningen i det sammanhanget. Hur förhåller det sig nämligen med Mölnlycke kontra LIC? Jo, helt enkelt på det sättet, att Mölnlycke för inte så länge sedan hade monopol på allt vad förbandsmateriel hette till landstingen och till sjukvårdsinrättningar över huvud taget, och priserna var orimligt höga. Landstingens inköpscentral fann sig nödsakad vidta åtgärder för att få till stånd konkurrens på området, och av det skälet startade fabriken i Aneby. Vad blev följden? Till att börja med försökte Mölnlycke på alla sätt att hind ra Anebyfabrikens verksamhet. Man vägrade leverera förbandsväv, vilket tvingade Anebyfabriken att i stället vända sig, om jag inte minns fel, till Belgien. Det vållade ganska stora svårigheter, eftersom man där vävde upp förbandsduk i helt andra dimensioner än vad man gjorde här i Sverige. När Anebyfabriken väl hade kommit i gång, sjönk plötsligt Mölnlyckes priser mycket kraftigt. Det innebar, herr Lundberg, att landets landsting och sjuk vårdsinrättningar enbart genom tillkomsten av Anebyfabriken lyckades spara stora pengar för skattebetalarna. Så förhåller det sig alltså med den historien, och det har visat sig att det finns anledning för Landstingens inköpscentral, om den bara hade de eko nomiska resurserna, att gå in på olika områden för att åstadkomma den konkurrens som i dag saknas. Jag kan som exempel nämna radiumterapioch röntgenutrustning. På dessa områden saknas praktiskt taget konkurrens, och av det skälet får sjukvårdens huvudmän satsa stora pengar. På samma sätt var det i fråga om röntgenfilm. Därvidlag fanns det tidigare kartellavtal, som förhindrade konkurrens, men på senare tid har det blivit en väsentlig förbättring. Herr Lundberg sade att han visserligen inte har studerat Landstingens inköpscentral ännu och att han därför inte känner till dess verksamhet i någon större utsträckning. Ändå sade han sig vara övertygad om att »Parkinsons lag» råder inom företaget. Det är naturligtvis lätt att göra uttalanden om en verksamhet, innan man satt sig in i den, men jag tror att herr Lundberg hade gjort klokt i att vänta till dess han skaffat sig tillförlitliga informationer. Landstingens inköpscentral har såväl internt som genom utomstående konsulter nyligen gjort en översikt över organisationens uppbyggnad och förvaltning, som jag tror kan lugna herr Lundberg på den punkten. Vad beträffar anbudsförfarandet så är den saken inte så enkel som man från olika håll kanske vill göra gällande. Låt mig säga några ord om t.ex. byggnadsentreprenadsystemet. De flesta landsting går väl in för att anta den entreprenör som lämnar det lägsta anbudet. Har man då inte inrymt en bestämmelse om fri prövningsrätt, är man praktiskt taget skyldig att antaga det lägsta anbudet. Det är därmed dock inte säkert, att det landsting eller den kommunala huvudman som har antagit en entreprenör också får bygget utfört på billigaste sätt, helt enkelt av det skälet att det i dag ju visar sig, att den viktigaste personen i byggföretaget inte är en tekniker utan företagets jurist. Det gäller ju att på olika sätt söka hitta kryphål för att kunna komma med extra räkningar och krav. Jag har ett mycket färskt exempel från mitt eget landsting. Vi har byggt ett centrallasarett, där entreprenören i efterhand har kommit med krav på 1,2 miljon kronor. Det är därför inte alls säkert att anbudssystemet är det system, som ger de för vederbörande huvudman bästa och mest ekonomiska resultaten. Jag tror att det finns all anledning för oss att inom den kommunala sektorn — naturligtvis också av samma skäl inom den statliga sektorn — se över om man inte kan finna något annat godtagbart system för upphandling i sådana här sammanhang.

Jag tycker herr Lundbergs uttalande i detta sammanhang är ganska avslöjande, eftersom han tydligen hör till dem som inte hyser någon större aktning för den kommunala demokratin.
Herr talman! Jag hyser den största aktning för den kommunala demokratin! Herr Söderberg har talat om Mölnlycke och dess förhållande till Landstingens inköpscentral. Jag lyssnade mycket intresserat. Jag är helt övertygad om att vi får anledning att återkomma till ärendet, eftersom våra åsikter ingalunda sammanfaller. Jag vill just nu bara konstatera, att herr Söderberg inte har sagt ett enda ord i sakfrågan om undantagsbestämmelserna och deras berättigande.

Jag rädes den icke.

Herr talman! Herr Ståhle framförde den tanke — den finns också i utskottets motivering — att man, även om det kan föreligga vissa brister, skall vänta och se hur utvecklingen blir. Varken riksrevisionsverket eller näringsfrihetsombudsmannen — och det är dessa instanser som jag stöder mig på — tycks ha några större förhoppningar om att utvecklingen skall gå i eftersträvansvärd riktning. De är kritiska mot kommunförbundens upphandlingsrekommendation i dess nuvarande utformning. Reservanterna tycker att vi nu har avvaktat utvecklingen länge nog. Det kan vara skäl att företaga sig någonting. Herr Söderberg talade om den kommunala självstyrelsens principer, som vi väl alla är eniga om att vi måste slå vakt om. När vi också är eniga om att affärsmässiga principer bör tillämpas i den kommunala upphandlingen, gäller ju frågan hur principerna bäst skall omsättas i praktiken. Kommunalmännen vill — förklarligt nog, jag förstår dem — inte krångla till upphandlingen mer än nödvändigt, men mot detta står ju kravet på att skapa garantier för objektivitet i upphandlingen. Vill man i kommunerna tillmötesgå det kravet, måste man underkasta sig vissa bestämda former. Och är vi nu ense om att formerna fyller en mycket viktig uppgift, då förstår jag inte invändningen att de ingriper i den kommunala självstyrelsen — såvida man inte menar att kommunerna inte alls behöver följa några affärsmässiga principer; men det vill ju ingen på fullt allvar göra gällande. Låt mig tillägga när det gäller den kommunala självstyrelsen att mot den bakgrunden har vi anledning att begrunda åtskilliga beslut som vi redan fattat och en del förslag som vi kommer att få ta ställning till. Jag tänker på frågor som kommunreformen, författningsreformen och riksplaneringen. I sådana sammanhang tycker jag det finns anledning att diskutera den kommunala självstyrelsen, men inte när det gäller den kommunala upphandlingen.

Ja, herr Lundberg, det skulle ha varit ganska förskräckligt om våra åsikter hade sammanfallit på några punkter — då tycker jag nog att det hade funnits skäl åtminstone för mig att ta en ordentlig funderare! Herr Lundberg säger att jag inte alls har nämnt något om undantagsbestämmelserna och deras berättigande. Jag tycker nog att de exempel, som jag här lämnat, visar hur pass berättigat det är att man låter kommunerna själva få avgöra i sådana här sammanhang. Herr Lundberg talar om klart konkurrensbegränsande syfte, men då kan han väl ändå inte avse det förhållandet att LIC tog död på ett monopol som funnits inom förbandsbranschen. Det innebar ju raka motsatsen till konkurrensbegränsning. Nu kan man inte i detta sammanhang visa på något direkt resultat och säga, att så och så mycket pengar har landstingen tjänat på de här åtgärderna.

Sedan talar herr Hilding om affärsmässiga principer. Ja, det är alldeles klart att sådana skall tillämpas, men vad som i detta sammanhang är det mest affärsmässiga, och i varje fall det mest ekonomiska, kan man i allmänhet inte direkt avgöra. Dessutom finns det ju i vår förvaltning och alltså även i primäroch sekundärkommuner en offentlig insyn. Vi hoppas att man i alla de kommunala institutionerna har en väl utbyggd och effektivt arbetande revision, som kan göra påpekanden när den finner att de förvaltande myndigheterna överskridit vad som kan anses vara anständigt. Därför tycker jag fortfarande, liksom herr Mattsson, att det icke på något sätt finns skäl att begära att Kungl. Maj:t skall ingripa i den kommunala demokratin.
Herr talman! Jag tycker i likhet med herr Söderberg inte om monopol. Herr Söderberg säger att man har tagit död på ett monopol. Det uttalandet får stå helt för honom. Men skall man då skapa ett nytt? Därest den tendens som nu har börjat visa sig i landstingen skulle sprida sig, blir det ju fråga om ett nytt monopol. Jag har tillfälle att vara med i ett organ på den kommunala sidan som sköter stora upphandlingar. Vi är glada över att där alltid kunna vara överens. Vi sköter upphandlingarna med anbudsförfarande, och vi värnar på alla sätt om den kommunala självstyrelsen. Jag vet hur värdefull den är, men jag har absolut inte den uppfattningen att den på något sätt kommer i fara genom att den här nu så hett diskuterade undantagsbestämmelsen skulle strykas. Tvärtom är det min definitiva uppfattning att den kommunala självstyrelsen bättre kan komma till sin rätt utan denna undantagsbestämmelse.

Herr talman! Kan man inte ställa sig den frågan i detta sammanhang: För vilket ändamål har de kommunala riksorganisationerna skapat sina inköpsorgan? Av vilket skäl har LIC kommit till och vilka uppgifter har Kommunaktiebolaget? Jo, för att möjliggöra för landstingen och för kommunerna att kunna upphandla på billigaste möjliga villkor. Därför är denna anstormning mot det kommunala självstyret som reservanterna här gör ganska överraskande. Jag har varit med vid många inköpsoch upphandlingstillfällen och därvid icke gått på anbud från LIC eller från KAB utan som kommunalman handlat fritt, då man vid överläggningar har kommit till det resultatet att det har varit mest ändamålsenligt. Vi har alltså inte känt oss bundna av undantagsregeln i rekommendationen från riksorganisationerna. Men jag har också varit med om att liksom herr Söderberg vid entreprenader vara mycket försiktig med att ta det absolut lägsta anbudet. Man kan råka ut för stora svårigheter om man tar det lägsta anbudet, eftersom det sedan kan visa sig att vederbörande anbudsgivare uppenbarligen räknat för lågt och sedan måste pressa fram valuta på annan väg, senast i slutuppgörelsen. De kommunala organen måste ha frihet för att kunna skydda sig mot de ekonomiska intressen som man möter ute på arbetsfältet. Dessa motioner och denna reservation innebär dock i viss mån ett angrepp mot den kommunala självstyrelsen. I detta avseende betraktar jag mig, herr talman, som medlem i landstingspartiet, och jag kommer att rösta med majoriteten i bankoutskottet.

Herr talman! Varför den här frågan inte är en fråga om kommunal självstyrelse har jag tidigare utvecklat. Om man skall diskutera kommunal upphandling närmare, skall man göra det på grundval av den kritik, som förts fram av riksrevisionsverket och näringsfrihetsombudsmannen. Jag anser att dessa instanser är opartiska i sammanhanget.

Herr talman! De mindre och medelstora företagens betydelse i vårt moderna samhälle och deras ställning i den ekonomiska utvecklingen har under senare år spelat en framträdande roll i den näringspolitiska debatten. Detta gör att frågeställningarna i bankoutskottets föreliggande utlåtande nr 57 inte är några nyheter för kammarens ledamöter. Motioner i dessa frågor har regelbundet återkommit varje riksdag under senare år. Under förra årets riksdag behandlades motioner av samma innebörd som de nu förevarande och blev då föremål för en mycket omfattande remissbehandling. Bankoutskottet redovisade i sitt utlåtande nr 32 år 1966 en översikt över de olika åtgärder av positiv betydelse för de mindre och medelstora företagen, som statsmakterna beslutat. Påfallande är i hur hög grad de mindre företagens kreditbehovy uppmärksammats. I 1962 års företagareföreningsutrednings betänkande, som nu avlämnats, väcks också förslag om ytterligare insatser, avseende utom kreditförsörjningen även rådgivningsoch utbildningsverksamhet. Utredningen pekar vidare på de möjligheter som mindre företag har att få kreditstöd som lämnas under medverkan av företagareföreningarna. Det torde även vara av värde att i detta sammanhang påminna om den mängd av utredningar, som pågår i de olika frågor som berörs i motionerna. Vi har bl.a. kreditinstitututredningen, vars arbetsresultat torde föreligga inom kort, och en översyn av företagsbeskattningen pågår inom <företagsskatteutredningen.

motionärerna upp frågan om investmentbolagens uppköpspolitik beträffande de mest livskraftiga familjeföretagen. Motionärerna uttalar i sammanhanget farhågor för att utvecklingen kan komma att leda till en icke önskvärd koncentration av inflytande och beslutanderätt inom näringslivet. Denna fråga är sedan några år föremål för koncentrationsutredningens intresse. Enligt sina direktiv skall utredningen bl.a. undersöka frågan om bankernas inflytande över vårt näringsliv. Enligt reservanternas uppfattning erfordras inget initiativ av riksdagen för att motionärernas önskemål i denna del skall bli tillgodosett. Vad gäller frågan om förbättrade utbildningsmöjligheter för företagare, vill vi hänvisa till de möjligheter som redan finns. I de kommunala yrkesskolornas läroplaner ingår kurser i bokföring och kalkylation samt kurser i detaljhandelsekonomi m. m, — frågor som just berör de mindre företagen och deras verksamhet. Skolöverstyrelsen påpekade i sitt remissvar vid föregående års behandling av föreliggande frågor, att en prövning av en rad vuxenutbildningsproblem nu förestår sedan de aktualiserats av olika utredningar. Med hänsyn till omfattningen av den utbildningsverksamhet av här avsett slag, som redan bedrivs, och till nyss avslutade eller ännu pågående utredningsarbeten på området anser vi reservanter det inte motiverat att nu föreslå ytterligare en utredning om utbildningsmöjligheterna för de mindre företagarna. Med hänvisning till vad som här anförts, ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Bankoutskottet har i detta utlåtande bifallit två motionspar om en allsidig utredning rörande förutsättningarna för den mindre företagsamheten.

Herr Ståhle nämnde ett par sådana utredningar, och jag kan tillägga ytterligare en, nämligen den som pågår om statens hantverksinstituts roll. Vidare kan jag hänvisa till en utredning som gett resultat och som har betydelse för behandlingen av denna fråga, nämligen det nyligen inrättade institutet om företagsinteckning. Man kan alltså i och för sig konstatera, att det finns ett intresse för den frågeställning det här gäller och att ett flertal utredningar pågår.

Reservanterna säger här en sak som kanske tydligare än något annat visar var våra meningar går isär. Motionärerna har sagt att statsmakterna visar bristande förståelse för de mindre företagens problem, och på detta replikerar reservanterna, att det saknas all grund för uttalanden i den riktningen. Enligt min mening är reservanterna här å sin sida alldeles för kategoriska. Jag vågar säga att småföretagarna inte ser saken riktigt på det sättet i det läge som de nu befinner sig i. Vad som trycker dem är sådana saker som hårda skatter. Om de skulle lyckas att få en relativt hygglig vinst i sin verksamhet, slår inkomstskatten utomordentligt hårt. De konstaterar, att de måste betala förmögenhetsskatt på varulager och inventarier, och de konstaterar att de måste i händelse av en överlåtelse av en rörelse — vilket för dem är nödvändigt i vissa situationer i livet — betala en mycket hård skatt på sin: inventarier även som på good-will. De plågas — jag vågar använda det uttrycket fastän det är starkt — av krav på uppgiftslämnande på en lång rad besvärliga områden. De har att i viss utsträckning tjänstgöra som ett slags intressekontor för de anställda, och de utsätts många gånger för en närgången granskning i sin bokföring från skattemyndigheternas sida. Deras egna uppgifter godtas i detta fall kanske inte alla gånger — huruvida detta är berättigat eller inte kan alltid diskuteras — men det är ett faktum att de är utsatta för en sådan hård granskning. De konstaterar att de har otillräckliga inkuransavdrag vid sina bokslut, och de har bekymmer när det gäller omläggningar inom städer och samhällen — stadsplaneändringar kan plötsligt rycka undan grunden för hela deras existens. Denna fråga är en kommunal angelägenhet och inte en statlig, men jag tycker att jag för fullständighetens skulle bör nämna den. De har också bekymmer i fråga om butiksfördelningen i nybyggda områden. Dessa frågeställningar är, så långt jag kan bedöma, mera påtagliga och mera konkreta för den mindre företagaren än mycket annat som sägs. Reservanterna säger att utredningsprojektet är klart orealistiskt, därför att det innehåller punkter och exemplifikationer för vad en sådan utredning skulle granska och pröva, att det är så att säga ett slags katalog. Det är ju i och för sig riktigt att det här gäller önskemål, som framförts i fråga om kreditförsörjningen, småföretagens självförsörjningsmöjligheter, villkoren för nyetablering, företagsledarnas utbildning. Det gäller vidare hur småföretagen skall kunna tillgodogöra sig resultaten och rönen av den tekniska forskningen och hur aktiebolagsformen skall kunna förses åtminstone när det gäller fåmansbolagen med något enklare särregler än den nuvarande aktiebolagslagen har, om man vill driva en liten rörelse i aktiebolagsform. Även frågan om konkurrensbegränsningar har aktualitet för småföretagarna — den frågan har delvis berörts i den föregående diskussionen och jag skall inte gå in på den. Jag vill vidare beröra en annan fråga som jag anser vara mycket viktig, nämligen hur kapital skall kunna anskaffas, när företag växer. Om ett företag befinner sig i stark expansion, uppkommer problemet om anskaffning av kredit, och vid krav på en rimlig fördelning mellan det lånade kapitalet och det egna kapitalet medför expansionen automatiskt ett krav på företagaren att försöka åstadkomma ett ökat eget kapital, vilket inte är så lätt under nuvarande förhållanden. En viktig synpunkt är slutligen — och det har också framförts i folkpartioch centerpartimotionen — generationsväxlingens betydelse. Där kan arvsbeskattningen spela en betydande roll för rörelsens fortsatta verksamhet. När allt kommer omkring är det ändå lönsamheten, som i dagens läge är den väsentligaste frågan för småföretagen. Det är primärt för dessa, om de skall kunna leva vidare, att kunna driva en lönsam verksamhet. Det hjälper inte, i varje fall enligt min mening, att som reservanterna gör med tystnad förbigå detta problem. Det är också en fråga som en utredning, som skulle belysa småföretagsamhetens roll i samhället på ett allsidigt sätt, skulle få anledning att särskilt lägga sig vinn om och söka upphjälpa på något sätt. Lönsamhetens otillräcklighet är ett spörsmål, som många människor pinas av i dagens samhälle. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Åkerlund har, tycker jag, på ett utmärkt sätt beskrivit de mindre företagens situation, och jag skall inte upprepa hans synpunkter. Jag vill tillstyrka utskottets förslag om en allsidig utredning rörande förutsättningarna för de mindre företagen.

Om samhället eller organisationerna över huvud taget skall ha möjlighet att sätta in effektiva åtgärder för de mindre företagen, då måste sådana åtgärder också grunda sig på fakta och tillförlitliga kunskaper.

Speciellt med tanke på de mycket snabba förändringar som näringslivet nu genomgår på grund av ökad konkurrens, ökade kostnader, krav på teknisk förnyelse av arbetsmetoderna och nya marknadsförhållanden, tror jag det är angeläget att de mindre företagens möjligheter till anpassning och omställning uppmärksammas. Hur inverkar t.ex. det snabba ekonomiska skeendet och strukturförändringarna inom näringslivet på dessa företags framtidsutsikter? I ett flertal europeiska länder har en utredningsoch forskningsverksamhet kring företagen och deras situation i samhället ansetts vara angelägen — även ur samhällets synpunkt. Nu har det ju företagits vissa utredningar om företagens situation även här i landet, bl.a. har sådana utförts inom Sveriges hantverksoch = industriorganisation. Men det är inte nog. De organisationer som verkar på de mindre företagens område har inte resurser för en sådan allsidig kartläggning. Ett sätt är naturligtvis att staten anslår medel till sådan forskningsverksamhet om de mindre företagens situation. Vid årets riksdag har behandlats ett förslag att kungl. kommerskollegium skulle få ett anslag att fördela mellan de organisationer, som är verksamma på detta område, men förslaget avslogs av riksdagen. Då tycker jag att man i stället bör följa förslaget om en statlig utredning. Jag vill påminna om företagareföreningsutredningens uttalande om betydelsen av forskning rörande de mindre företagen. Utredningen understryker att det råder brist på faktiska kunskaper om den mindre företagsamhetens struktur och särskilda problem i tekniska och ekonomiska avseenden. Företagareföreningsutredningen anser, att en ökad forskningsoch utredningsverksamhet bör komma till stånd. Detta är motiverat inte minst av det stora antalet sysselsatta inom småföretagen, säger utredningen. Utredningen, som nyligen har slutfört sitt arbete, är således av den åsikten, att en utredningsoch forskningsverksamhet på detta område är nödvändig.

Herr talman! Frågan om förutsättningarna för den mindre industrin har ju, som nämnts här i debatten, framförts vid en rad olika tillfällen, och motionsparet I:604 och 1II:763 är i detta sammanhang ingen nyhet. Men frågorna som behandlats i de nämnda motionerna har fortfarande stor aktualitet, och den tidigare riksdagsbehandlingen av dem har i varje fall inte givit motionärerna anledning att slå sig till ro och upphöra med att hålla frågorna levande. Vi tycks, i varje fall i stora drag, vara överens om den betydelse som den mindre och medelstora industrin har för vår produktion och vår välståndsutveckling, men vi är inte lika överens om att hjälpa till att ge den det stöd på olika områden, som bl.a. motionärerna påpekat. Tidigare har bankoutskottets majoritet pekat på att ett flertal av de aktualiserade frågorna var föremål för utredningar och att man ville avvakta resultatet av dessa. I reservationen till bankoutskottets utlåtande nr 57 anser man att frågorna ägnas intresse i sådan utsträckning, att det inte är påkallat att tillsätta en ny utredning. I floran av utredningar har ett betänkande nu lagts av 1962 års företagareföreningsutredning.

Jag tror dessutom att företagarna i ett utvecklingsskede:' bör få möjlighet till ökad självfinansiering. Även här har motionärerna pekat på olika vägar. Detta är i första hand en skattefråga, som jag här inte skall gå in på, men man kanske kan fundera över om inte begreppet vinst för ett företag borde vara lika hederligt som begreppet överskott för ett annat. Ett skatteproblem som framförts i motionerna och som speciellt drabbar familjeföretagen är skatteproblemet vid generationsväxlingar. Jag har ett konkret exempel på detta från min egen bygd. Ett företag, som i dag har omkring 100 anställda, ägs i andra gene rationen av två bröder. Den ene brodern är 60 år, den andre nära 70. Den äldre brodern vill nu avveckla sitt engagemang i rörelsen. Man är Överens om företagets värde, 2 miljoner kronor, och den äldre brodern är med på att sälja sin del. Den broder som skall köpa för 1 miljon kronor är över 60 år och får alltså stora bekymmer, Han måste låna 1 miljon, och med tanke på hans ålder måste han troligen betala lånet på tio år. För att klara detta måste han ta ut 470 000 i årslön för att klara amorteringen och räntan och dessutom få 37 000 kvar att leva av. Jag vet inte om det är möjligt att över huvud taget brandskatta företaget på dessa pengar. Under alla förhållanden frågar man sig, om staten gör någon större förtjänst på en sådan skatteinkomst. Jag tror att dessa pengar skulle gjort betydligt större nytta som ett arbetande kapital i företaget, som givit möjligheter till expansion och därmed ökade anställningstillfällen och ökad trygghet för samtliga anställda. Man hade den vägen även givit staten ökade skatteinkomster. Ett annat problem, som vi har pekat på i motionerna, gäller utbildningen för företagarna. Herr Ståhle har också varit inne på den frågan. Jag tror att det är väsentligt, att den utbildningen intensifieras. Det har kommit en ny aspekt på detta, som vi kanske inte tidigare uppmärksammat. Det gäller bekymren med marknadsföringen för de mindre och medelstora företagarna. I den utvidgade marknad, som vi redan är inne i och hoppas ytterligare kunna utveckla, har speciellt de medelstora företagen en stor uppgift att fylla. Jag tror att inom dessa företag finns den dolda reserv, som skall hjälpa till att öka vår export och förbättra vår handelsbalans. Det finns redan praktiska resultat som visar, att många produkter, som tillverkas i dag för hemmamarknaden, även kan säljas på den internationella mark naden. Men för att klara denna försäljning fordras speciella kunskaper, som den enskilde företagaren i många fall inte besitter. Jag anser att det allmänna för att främja nyföretagsamheten och stärka den redan befintliga företagsamheten bör väsentligt vidga sina insatser för utbildning inom både blivande och redan etablerade företag. Jag tror det är nödvändigt att snabbt nå effektiva resultat på detta område. Herr talman, det skulle finnas åtskilligt ytterligare att anföra i denna fråga, men jag skall inte förlänga debatten. Vi har i detta land cirka 30 000 industriföretag. Av dem är 90 procent, eller ungefär 27 000, företag med 50 anställda och därunder. Vi måste alla hjälpas åt att skapa möjligheter och ett näringsvänligt klimat för denna stora grupp, så att den kan klara sig och leva vidare. Med detta ber jag att få yrka bifall till bankoutskottets utlåtande nr 57. betalt skatt att erhålla denna försäkringsförmån.

Herr talman! I en motion har jag begärt att riksdagen hos regeringen skall hemställa om en sådan ändring i lagen om tilläggspensionering från allmän försäkring och tillämpningsföreskrifterna till denna samt i uppbördsförordningen, att man omöjliggör för dem som inte betalar skatt att kunna tillgodoräkna sig tilläggspension genom att endast erlägga pensionsavgiften. Bakgrunden till motionen är att en del mindre nogräknade egna företagare satt i system att de kan erhålla samhällets förmåner samtidigt som de undandrar sig skattebetalningen. I Smålands Folkblad kunde man förra året läsa om enskilda företagare i Jönköping — det förekommer säkert också på andra håll i landet — som enbart genom att betala avgiften till ATP kunde tillgodoräkna sig denna förmån samtidigt som de underlät att betala skatt till stat och kommun. Tidningen lämnade flera exempel. Jag skall återge några. En företagare redovisade vid 1963 års taxering en inkomst på 11 000 kronor, och för den inkomsten skulle han ha betalat något över 2000 kronor i skatt. Mannen underlät att betala skatten. Han hade inga utmätningsbara tillgångar. Han erlade endast pensionsavgift med 318 kronor och får på det sättet följaktligen pensionspoäng. Ett annat exempel gäller en enskild företagare, som också undvek att betala skatt och endast erlade ATP-avgiften. Han redovisade en betydligt högre inkomst än han i själva verket hade haft. Han visste följaktligen, när han gjorde upp sin deklaration, att han genom att ta upp för hög inkomst fick högre ATP poäng. Fastän han sedan inte erlade skatt, kunde han ändå skaffa sig denna förmån. Han visste också med sig att han var så pass sjuk att han om något år skulle förtidspensioneras, vilket också skedde. Dessa och liknande exempel har gjort att vi har velat aktualisera frågan. Utskottet har avstyrkt motionen men tycks i varje fall dela den olust som vi allesammans känner över att det finns en lucka i lagen. Utskottet anför att det är svårt att komma till rätta med sådana avarter men att man borde göra det genom att effektivisera skatteindrivningen. Hur skall man då nå resultat bl.a. då det gäller en enskild företagare med konsultföretag som, sedan han har haft inkomsterna, skriver över sina tillgångar på sin bhustru? Utskottets motivering att tilläggspensioneringen är en avgiftspensionering är naturligtvis riktig. Men vad är det som hindrar att denna avgift blir prioriterad, såsom nu är fallet, utan att skatterna betalas innan pensionspoäng erhålles? ATP ger ju sina medlemmar sådana förmåner som ingen annan försäkring i vårt land och för övrigt inte någon annanstans heiler. Man skall inte glömma bort att i botten på ATP ligger folkpensioneringen. Även avgifterna till denna undandrar sig vederbörande genom att agera på det sätt som jag redovisat. Talet om att administrativa skäl skulle vara hindrande finner jag inte särskilt väl underbyggt. Visst finns det möjligheter att undanta exempelvis dem som blir sjuka eller på annat sätt har svårt att klara finansieringen. Jag tror inte att sista ordet i den här frågan kan vara sagt, även om utskottet nu avstyrkt en lagändring. Skälen för att komma till rätta med de påpekade missförhållandena är stora. Jag undrar också om det skall vara nödvändigt att samhället är så serviceinriktat att det skall fortsätta att genom de lokala skattemyndigheterna göra vederbörande uppmärksam på att han går förlustig pensionsförmånerna, om avgiften till tilläggspensioneringen inte betalas. Jag tycker nog att det är att vara snäll i överkant. Herr talman! Jag yrkar med detta anförande bifall till motionerna I: 354 och I[: 435.

Herr talman! Det ärende som nu skall behandlas ingår i problemkomplexet om kommunernas markpolitik och går tillbaka på en utredning av markvärdekommittén. Det föreslagna nya institutet kommunal förköpsrätt är avsett att vid sidan av expropriationsmöjligheten kunna användas av kommunerna vid anskaffning av mark för framtida expansion, bostadsbebyggelse, sanering m,. m. Fördelen med institutet är att det i tillämpningen är snabbt och billigt och att kommunen, när den beslutar att använda sig av förköp, har möjlighet att klart bedöma pris och villkor. Kommunen kan emellertid inte som vid expropriation ta initiativ till förvärv av en fastighet på denna väg utan måste vänta på att ägaren är beredd att frivilligt avhända sig fastigheten. Jag har den uppfattningen att det föreslagna nya institutet blir ett värdefullt instrument för kommunerna att på lång sikt skaffa sig en god markberedskap, men det är knappast att vänta att frekvensen av förköp kommer att bli mycket stor och att någon snabb effekt i fråga om kommunernas markinnehav härigenom kommer att inträda. I princip innebär institutet en rätt för kommunen att vid frivillig försäljning träda i köparens ställe. I normala fall är väl säljarens intresse tillgodosett oavsett vem som blir köpare, bara denne fullgör sina skyldigheter. I vissa fall kan dock saken ligga så till att säljaren har ett intresse av vem som blir den nye ägaren, t.ex. om han sålt till en nära anhörig eller eljest vill tillgodose en viss framtida användning av egendomen. För köparens del innebär däremot ett utövande av förköpsrätten alltid ett starkt ingrepp i hans planer och intressen, Å andra sidan blir han inte försatt i annat läge än han var omedelbart före köpet. Men bara en tids ovisshet kan vara mycket besvärande; andra alternativ kan gå honom ur händerna etc. Av dessa skäl måste den kommunala förköpsrätten förses med vissa inskränkningar och en opartisk prövning kunna ske, huruvida förutsättningarna för dess utövande föreligger. I detta avseende har meningsmotsättningar gjort sig gällande under förarbetena för den nya lagen. Markvärdekommittén föreslog i princip att kommunens förköpsrätt skulle begränsas endast genom de allmänna reglerna om den kommunala kompetensen. Det skulle alltså ankomma på de kommunala organen att i första hand själva avgöra, om ett sådant behov föreligger att förköp är motiverat. Köpare och säljare eller annan som har annan uppfattning skulle sålunda vara hänvisad att genom kommunalbesvär överklaga kommunens beslut hos länsstyrelsen. Mittenpartiernas reservanter i kommittén yrkade att bara sådana skäl som kan motivera expropriation eller inlösen enligt byggnadslagen skulle kunna föranleda förköp och att en prövning av opartisk myndighet skulle kunna ske av att förutsättningarna föreligger i det enskilda fallet.

Det föreslås nämligen att om köpare eller säljare anmäler bestridande skall kommunen till Kungl. Maj:t hänskjuta prövningen av förutsättningarna i vissa avseenden. En annan stor förbättring, som genomförts i propositionen, är att de minsta fastigheterna, i praktiken framför allt normala enoch tvåfamiljsfastigheter, undantagits från tillämpningsområdet. Därigenom underlättas avsevärt affärer varigenom personer köper en fastighet att användas till egen bostad och undvikes en mycket omfattande pappersexercis. Jag skall härefter ingå på vissa detaljer i lagen där vi inte kan biträda propositionens förslag. Först gäller det frågan om sådana fall, då en statlig myndighet säljer en fastighet till enskild köpare, skall undantagas från kommunal förköpsrätt. Det är väl tämligen självklart och oomstritt att statens förvärv av fastigheter inte skall vara föremål för kommunal förköpsrätt. Annorlunda ligger det ju till då staten säljer fastigheter. Enda skälet att dessa fall undantas skulle väl vara att de statliga myndigheterna kan antagas i första hand beakta kommunens markbehov och sålunda, innan de säljer till enskild person, erbjuda kommunen att köpa. Enligt den erfarenhet man på olika håll ute i landet haft i sådana frågor kan man emellertid inte lita på att så sker i alla fall. Vi har därför funnit det naturligt att undantaget för statliga markförsäljningar utgår ur lagen. Detta är också innebörden i den vid utlåtandet fogade reservationen II av mittenpartiernas utskottsledamöter, och till denna reservation får jag sålunda yrka bifall. I detta sammanhang vill jag också säga några ord om en fråga, beträffande vilken utskottet tillstyrkt en motion från mittenpartierna. Det gäller här själva förfarandet vid utövandet av förköpsrätten. Sedan kommunen fått kännedom om en viss försäljning, har den tre månader på sig att besluta om utövande av förköpsrätten och att anmäåäla detta beslut till inskrivningsdomaren, I samband därmed skall kommunen underrätta köpare och säljare om beslutet och till inskrivningsdomaren lämna bevis härom. Som sådant bevis skall emellertid enligt särskild föreskrift i 15 8 godtas bevis om avsändande av rekommenderat brev under mottagarens vanliga adress. Det är den sista föreskriften som vi anser otillfredsställande från både de enskilda intressenternas och kommunens synpunkt. För köpare och säljare innebär denna ordning att stor risk föreligger att meddelandet inte kommer till vederbörandes kännedom i tid. Man har nämligen sedan bara en månad från inskrivningsdagen att anmäla bestridande och därigenom åstadkomma att förköpsrätten måste underställas Kungl. Maj:ts prövning. En månad är en kort tid, och vederbörande kan ha varit tillfälligt bortrest eller av annat skäl inte ha fått brevet. Ang. kommunal förköpsrätt till mark En... verklig. delgivning är därför här motiverad. För att inte kommunens tidsfrist skall riskera att överskridas, föreslår vi att bestyret med delgivningen överföres på inskrivningsdomaren. För kommunens del innebär detta naturligtvis från rent praktisk synpunkt en viss lättnad, men det väsentliga är att kommunen därigenom befrias från risken att gå förlustig inköpsrätten om underrättelseskyldigheten = inte = fullgjorts på rätt sätt. Det låter ju i och för sig enkelt att avsända ett rekommenderat brev under mottagarens vanliga adress, men det kan i många fall innebära rätt besvärliga problem och stora risker för att något förbises. Om säljarna är flera, t.ex. arvingar efter tidigare ägare, skall alla underrättas, och deras adresser är kanske inte alltid så lätta att få fram, Det kan också hända att köparens eller säljarens adress ändrats efter tidpunkten för köpet. En sådan ändring av adressen kan lätt förbises, och svårighet kan kanske uppstå att få reda på den nya adressen. Enligt propositionsförslaget måste inskrivningsdomaren ingå i prövning av frågan om meddelanden blivit avsända till rätta adresser. Om så inte befinnes vara förhållandet kan förköpsrätten, om fristen är utgången, gå om intet. Det är därför även ur kommunal synpunkt ett starkt intresse att delgivningen anförtros inskrivningsdomaren. Särskilda regler föreslås för att underlätta och möjliggöra delgivning i sådana fall då mottagarna är svåranträffbara. Någon allvarligare försening av ärendets slutliga avgörande bör därför inte inträda som följd av ändringsförslaget. Som jag redan nämnt har utskottsmajoriteten godtagit motionsförslaget, och utskottet har utarbetat en lagtext, som under hand underställts lagrådet och godtagits. Med hänvisning till det anförda får jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan utom i det avseende Ang. kommunal förköpsrätt till mark där jag tidigare yrkat bifall till reservation IL

Herr talman! Syftet med det föreliggande förslaget till förköpslag har nu utförligt behandlats av herr Alexanderson.

Är detta som justitieministern har presenterat i sin proposition i princip något nytt? Är det något sedan länge känt behov hos kommunerna som han föreslår att vi skall tillgodose? Eller är det kanske bara en politisk-taktisk konstruktion som regeringen har gjort för att visa upp och övertyga folk att man inte glömt bort partiprogrammets socialiseringsprincip? Nej, nytt är det förvisso inte. Går man tillbaka till det förslag som 1949 lades fram om vissa ändringar i expropriationslagen, finner man både motiv och argumenteringar som är praktiskt taget identiska med dem som förekommer i den här aktuella förköpslagen. Om kommunerna har känt något behov på detta område, är det knappast lagstiftningsbehovet som har varit det akuta, utan snarare behovet av medel att investera i fastighetsförvärv i den takt och i den utsträckning som gällande lagstiftning verkligen skulle ha medgett, om den utnyttjats på ett effektivt sätt. Man talar både i propositionen och i utskottsutlåtandet om framsynt markpolitik, som om den föreslagna förköpslagen i och för sig skulle utgöra inledningen till en ny era på detta område. Det är verkligen att göra förköpslagens upphovsmän en alltför stor ära. Innan jag går in på att försöka visa hur effektiv gällande lagstiftning i själva verket är, vill jag erinra om en sak. Redan 1949 slog både justitieminister och lagutskott fast att det alldeles övervägande antalet kommunala fastighetsförvärv i framtiden skulle, trots de ändrade expropriationsbestämmelserna, komma att ske i frivilliga former som helt vanliga köpeavtal mellan helt vanliga köpare och säljare av fastigheter. Det finns ingenting i utvecklingen efter 1949 som har kommit denna prognos på skam, och dagens justitieminister och lagutskott är fortfarande överens om att de frivilliga köpeavtalen kommer att dominera kommunernas framtida fastighetsaffärer. Jag tycker att det är viktigt att slå fast detta för att få tillfälle att konstatera att det är en lagstiftning för undantagsfallen som vi håller på med. Om riksdagen godtar lagförslaget, skall vi därför inte bli förvånade om förköpslagen på sin höjd kommer att tillämpas på något hundratal fall om året, kanske ännu färre. Men, som sagt, låt mig ett ögonblick stanna inför gällande lagstiftning och se vad den har att erbjuda kommunerna. Kommunernas nuvarande möjligheter till tvångsförvärv av fastigheter finns dels i cexpropriationslagen, dels i huvudsak i byggnadslagen. Den i sammanhanget mest intressanta delen av expropriationslagen är punkt 16 i 18, som tillkom 1949. Det heter där att fastighet får tas i anspråk genom expropriation, om det behövs för att säkerställa att mark på skäliga villkor är tillgänglig för tätbebyggelse och därmed sammanhängande anordningar eller för att eljest i kommuns ägo överföra mark som inte är tätbebyggd för upplåtelse med tomträtt. Jag skall bespara kammarens ledamöter en fullständig genomgång av motiven, men jag har redan sagt att för punkt 16 framfördes argument som är identiska med vad som sägs i förarbetena till den nu föreslagna förköpslagen. Både i departementschefsuttalandet 1949 och i utskottsutlåtandet möter vi sådana motiv som expropriationsrättens betydelse när det gäller att ge kommunerna ökade möjligheter att bedriva en aktiv bostadspolitik och genomföra den allmänna planeringen av sin tätbebyggelse. På flera ställen återkommer man till expropriationsrättens prisbrytande effekt. Låt mig citera ett stycke ur lagutskottets utlåtande.

Det är — förutom bostäder — »lokaler för näringsverksamhet av olika slag och upplåtande av områden som erfordras för bostädernas och lokalernas praktiska utnyttjande ». Mot bakgrunden av vad jag nu citerat skulle jag vilja fråga: Vad kan man önska ytterligare av bestämmelser för att främja kommunernas aktiva markpolitik? I gällande lagstiftning har vi ju hela den arsenal som behövs. Nåja, någon skillnad bör det naturligtvis finnas i detta sammanhang mellan expropriationslagstiftningen och den före slagna förköpslagen. I propositionen försöker justitieministern göra det bästa av situationen. Har jag förstått propositionen rätt, menar justitieministern att en betydelsefull skillnad mellan expropriationslagstiftningen och förköpslagen är den grad av aktualitet i det kommunala markbehovet som krävs för att den ena eller den andra lagen skall kunna tillämpas. Medan enligt justitieministern expropriationslagen är avsedd att tillgodose ett någorlunda aktuellt markbehov, skulle förköpsrätten inte i nämnvärd mån besväras av ett sådant krav. Visserligen måste det för förköp krävas en bevisning om att marken med hänsyn till belägenhet och kommunens utveckling kan antas behövas för tätbebyggelse, men anspråken på en sådan bevisning får inte sättas alltför högt, dvs. aktualitetskravet är mindre än vid expropriation. Hur är det nu med aktualitetskravet i expropriationslagstiftningen? 1949 var det en av de stora debattfrågorna, och sår man tillbaka till äldre handlingar, kan man knappt dela justitieministerns uppfattning att skillnaden mellan expropriationslagen och den föreslagna förköpslagen är så oerhört betydande. Det är visserligen riktigt att den offentliga utredning som låg till grund för ändringarna i expropriationslagen hade tänkt sig ett annat och ännu mera uppluckrat aktualitetskrav än det som riksdagen till slut synes ha stannat för. Även på den punkten kan ett kort citat kanske ge bättre besked än en utläggning av texten. Hos lagutskottet hette det den gången att utskottet fäst särskilt avseende vid ait ett av de syftemål som förslaget avsåg att tillgodose var att den för tätbebyggelse avsedda marken skall kunna tillhandahållas till skäliga priser. Den av tätortens utveckling föranledda prisstegringen, sade utskottet, torde i allmänhet börja uppkomma redan innan plan uppgöres för ett område. Åtgärderna i syfte att motverka prissteg ringen måste därför vidtas på ett tidigt stadium och helst innan någon prisstegring alls inträtt. Utskottets slutsats blev också att det måste vara möjligt att tillgripa expropriation ej obetydlig tid innan marken skall exploateras. Så var det alltså med den saken. Det är klart att det rent språkligt finns en viss skillnad mellan 1949 års lagutskotts »icke obetydlig tid innan» och justitieministerns »i mycket god tid innan». Men syftet med formuleringarna är enahanda. Även justitieministern vill ha en lagstiftning som fungerar, innan några mera betydande prisstegringstendenser med anledning av tätbebyggelse slagit igenom. Nu har det anförts som en invändning mot expropriationsinstitutet att det är kostsamt, att det är omständligt och att det är tidsödande. I normalfallet skulle det kanske ha varit tillräckligt för att motivera ett avslag att hänvisa till att en expropriationsutredning pågår och att det i dess uppgifter ingår att överse expropriationslagen i belysning av erfarenheterna under de år som har förflutit sedan 1949 års lagändring. Så länge utredning pågår bör man knappast lagstifta om ett rättsinstitut som till sin natur ligger så nära utredningsarbetet att det nästan föregriper utredningen. Det är ju en allmänt vedertagen princip här i riksdagen, har jag lärt mig, att man inte bör handla på det sättet. Men jag skall för mitt avslagsyrkande inte nöja mig med att enbart hänvisa till pågående utredningar. Det finns nämligen en annan kanske mycket viktigare princip som gäller vårt demokratiska samhällssystem.

Framstår det som alldeles orimligt att sådana ingrepp — om vilka vi alla är överens att de kan vara motiverade — görs med all den omsorg och med allt det hänsynstagande till den enskilde som vårt rättssystem kan erbjuda? Skall ingrepp göras i den enskilda äganderätten och i den avtalsfrihet som vårt samhälle erkänner, bör det ske under sådana former att den enskilde känner trygghet för sina rättigheter. Från sådana principiella utgångspunkter kan möjligen expropriationslagstiftningen accepteras men inte den föreslagna förköpslagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som herr Bengtson i Solna och jag har avgivit i ärendet och som innebär ett avstyrkande av förslaget om förköpslag men i övrigt ett tillstyrkande av förslagen i propositionen såvitt gäller avgäldsperioder i fråga om tomträtt.

Herr talman! Som utskottets ordförande redan har meddelat har utskottet på två punkter stannat vid olika meningar, där utskottsordföranden och mittenpartirepresentanterna i ett avseende representerar utskottet och i ett annat avgivit en reservation. Så är fallet också med den socialdemokratiska gruppen i utskottet. Innan jag går in på de två frågorna, vill jag med några ord beröra vad herr Lidgard här har anfört och vad som för övrigt framgår av högerreservationen. Invändningarna från högerhåll gentemot lagen om förköpsrätt följer ju två linjer.

En argumentering emot dessa resonemang kan läggas upp efter följande tre linjer. För det första kan man peka på möjligheterna att genom utnyttjande av förköpslagen och lagar om tvångsförvärv åstadkomma en press nedåt på markvärdestegringen, förutsatt givetvis att kommunerna till fullo utnyttjar de möjligheter dessa lagar ger. För det andra är det uppenbart att ett planmonopol endast blir effektivt om kommunerna själva äger de markområden som skall bebyggas. Ligger områdena i händerna på privata intressenter får kommunerna svårt att hävda sitt planmonopol. Det tredje argumentet, som man enligt min mening bör trycka ganska hårt på, är att vi alla eftersträvar en effektivare konkurrens inom byggsektorn i syfte att uppnå en press nedåt på produktionskostnaderna och därmed ytterst på boendekostnaderna. I den utsträckning byggföretagen då själva äger mark sättes konkurrensen ur spel. Kommunerna kan visserligen hävda sitt planmonopol, men de kan inte bestämma vem som skall bygga på marken. Företag som äger marken behöver inte konkurrera med något anbudsförfarande, och bostadskonsumenterna har sålunda i dessa fall inga garantier för att man har byggt så billigt som möjligt. För att undvika att bl.a. sådana här saker skall inträffa måste kommunernas möjlighet att behärska marken och markutnyttjandet inom sina egna gränser mycket snart ökas. Den bästa garantin för att byggandet sker i effektiv konkurrens måste således vara kommunal äganderätt till marken. Av det skälet bör även förköpsrätten bifallas. Av de två övriga frågor som här diskuteras gäller den ena statens markförsäljning, där utskottets ordförande har motiverat sitt ställningstagande i en reservation. Jag skulle kunna förstå hans synpunkter om det inte fanns något reglerat förhållande mellan stat och kommun. Som alla emellertid vet har riksdagen så sent som i våras behandlat denna fråga. Jag erinrar om vad utskottet har anfört i sin skrivning under denna punkt, nämligen att vid riksdagsbehandlingen år 1963 fastställdes en praxis vid statlig marköverlåtelse. Den innebär att kommunerna erhåller förtursrätt i förhållande till andra köpare. Vidare uttalades att prissättning skulle ske under hänsynstagande till de bostadspolitiska målsättningarna. Det är i den riktningen som riksdagen i år har vidtagit åtgärder genom sitt beslut att medge Kungl. Maj:t att tills vidare inom vissa värdegränser sälja mark som tillhör staten eller allmänna arvsfonden. Det beslutet innebär dessutom «att Kungl. Maj:t, utan riksdagens hörande, kan sälja mark som ägs av staten till kommun för samhällsbyggnadsändamål. Jag tror att riksdagens beslut i detta avseende innebär att kommunernas intressen är mycket väl tillgodosedda. I mötsats till reservanterna hävdar utskottet att riksdagsbeslutet utgör den garanti som kommunerna i detta avseende behöver. Statsmakternas intresse för att i samarbete med kommunerna lösa frågan om kommunernas markbehov torde därmed också vara klart manifesterat. Jag yrkar på den punkten bifall till utskottets hemställan.

Först vill jag nämna att endast fyra av de socialdemokratiska utskottsledamöterna finns med på reservationen. På grund av kommunikationssvårigheter kunde de fyra andra inte infinna sig till utskottssammanträdet och har därför inte undertecknat reservationen. Samtliga åtta socialdemokrater i utskottet står emellertid bakom den. Om normala förhållanden varit rådande är det ju tänkbart att med lottens hjälp de som nu är reservanter hade svarat för utskottet och utskottsmajoriteten sålunda blivit reservanter. Skillnaden mellan de här två förslagen är väl den, att utskottet anser att rättssäkerheten inte är tillräckligt väl tillgodosedd endast genom underrättelse i form av rekommenderat brev till köpare och säljare.

Om utskottets farhågor på den punkten hade varit berättigade, skulle med all säkerhet lagrådet ha gjort invändningar, eftersom rådet alltid fäster den allra största vikt vid rättssäkerhetsfrågor. Man har emellertid från lagrådets sida i detta avsnitt icke riktat någon som helst anmärkning mot förslaget.

Ja, men kan man inte få tag på adresserna för underrättelse, kan man inte heller få tag på dem för delgivning. Det finns däremot ett annat problem vid delgivning. Vederbörande kan av något skäl vara borta så länge, att dröjsmålet innebär mycket stora svårigheter för kommunen, därest kommunen Önskar att så snabbt som möjligt få träda i köparens ställe. Med dessa motiveringar, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation III beträffande punkten D i utskottets hemställan.
Herr talman! Till vad herr Johansson sade angående de tvistiga punkterna i lagen vill jag nämna några saker. Beträffande statens försäljning av mark har jag bara att replikera, att om det nu är så väl beställt att statliga myndigheter alltid frågar kommunerna om de har behov av denna mark, då behövs ju inte något undantag. Då skulle lagen fungera lika bra ändå. Men erfarenheten visar att det kanske klickar en eller annan gång. Beträffande <delgivningsfrågan = vill jag belysa de mycket pinsamma situationer som kan uppkomma. Man undantog de minsta egnahemmen från förköpslagen, men lagen kan ändå bli tilllämplig på bostadsfastigheter. Det kan finnas sådana som har större areal än 3 000 kvadratmeter och sådana som har högre taxeringsvärde än 200000 kronor. Det är ganska vanligt att man i samband med försäljning av en bostadsfastighet tillförsäkrar sig en lägenhet annanstans. Om i ett sådant fall, som jag befarar, det skickas ett meddelande som inte kommer vederbörande till handa, uppstår en mycket otrevlig situation. Vederbörande kommer att stå där utan bostad, när kommunen har gjort sin förköpsrätt gällande, om han inte fått del av beslutet i sådan tid, att han har kunnat påkalla en prövning av den behöriga myndigheten.

Herr talman! Herr Knut Johansson påminner mig om den medeltida kyrkofader om vilken det sades, att han trodde därför att det var absurt. Herr Johansson har talat för ett kommunalt monopol men samtidigt förklarat sig hoppas på en vidgad konkurrens. Detta går inte ihop. I sitt inlägg tog herr Johansson upp en del funderingar angående förköpslagens prisdämpande effekt.

Vi behöver ingen ny lagstiftning för att komma fram till detta resultat.

Herr talman! Jag är en av de fyra socialdemokrater som på grund av kommunikationstekniska besvärligheter inte hade tillfälle att närvara vid justeringen. Vi har emellertid varit närvarande när beslutet fattades i frågan, och vi ställer oss bakom den reservation som herr Knut Johansson har yrkat bifall till. Jag instämmer i det yrkandet. Frågan om hur man skall komma till rätta med markprisstegringen har varit föremål för många utredningar under årens lopp. Hittills har man inte lyckats bemästra problemen, även om många teoretiskt fina lösningar har sett dagens ljus, lösningar som väl har haft det felet att de inte varit realistiskt uppbyggda. Jag tror inte heller att det finns någon metod som gör det möjligt att med enbart en enda lag komma till rätta med problemet, utan det måste vara flera samverkande faktorer för att man skall kunna nå resultat i det avseendet.

Det är väl ingen tvekan om att samhället måste skaffa sig bättre redskap i kampen mot markvärdestegringen. Det har förekommit många stötande exempel på hur enskilda gjort stora vinster på grund av en tätorts expansion. De exempel som markvärdekommittén visade skulle kunna mångfaldigas. Det är inte bara frågan om att ett stort åkeri i Stockholm har gjort jättevinster på markförsäljning eller vad som skedde i Nacka, där en känd finansman, samtidigt som han förhandlade med kommunen, gick bakom dennas rygg och med stor förtjänst sålde ett markinnehav i den kommunen till ett privat företag. Det finns också andra företeelser. Jag vill t.ex. vitsorda vad herr Knut Johansson sade, nämligen att byggföretag har köpt upp mark för att sedan erbjuda kommuner marken under villkor att just detta byggföretag skulle få planera och bygga en stor del av de bostäder och serviceanläggningar som skulle förekomma på det området. Jag tycker att det finns alla skäl att uppmärksamma dessa tendenser och att man åstadkommer förslag som försöker komma till rätta med sådana avarter. Sedan mitten av 1950-talet har markpriserna stigit snabbt i höjden beroende just på tätorternas expansion och samhällsutvecklingen. Detta återspeglas också när det gäller mark i de växande tätorterna, och inte minst när det gäller sommarstugeområden, där en prisstegring på 100 procent och långt däröver har varit ganska vanlig. Det förslag som vi nu behandlar om att ge kommunerna förköpsrätt har fått en bred anslutning i utskottet och — jag tvekar inte att påstå det — hos invånarna i landet. Tre av partierna i utskottet står bakom förslaget i alla väsentliga delar. Jag vill säga till herr Alexanderson, att jag tycker att han inkasserade en alltför stor vinst åt mittenpartiernas utredningsmän i markkommittén. Justitieministern har inte följt deras förslag och inte heller det socialdemokratiska majoritetsförslaget, utan det är fråga om en kompromiss. Jag vågar nog säga, att mittenpartiernas förslag i detta avseende var omöjligt. Det kunde justitieministern inte ha följt. Den kompromiss som han har kommit fram till vill jag gärna ansluta mig till. Den är utan tvekan bättre än det förslag som vi lade fram i utredningen. Högern hade mält sig ur gemenskapen. Man kanske i stället kan säga att högern har nått en gemenskap med markspekulanterna. Någonting annat kan man väl inte uttolka ur herr Lidgards uttalande, och inte heller ur det uttalande som föreligger från högerreservanterna. Jag tycker nog att högerreservanternas motivering är ganska torftig, men det går kanske inte att finna utförliga motiveringar om man vill hindra kommunerna från möjligheten till förköp. I högerförslaget kryper man bakom talet om splittrad prisbildning och att den kommunala förköpsrätten skulle lägga besvärande och fördyrande band på fastighetsmarknaden samt medföra praktiska olägenheter för fastighetshandeln. Det är dock ingen motivering. Det är bara ett påstående utan egentliga sakskäl. Vilka band skulle den kommunala förköpsrätten lägga på fastighetsmarknaden och på vilket sätt skulle förköpsrätten verka fördyrande? Högern hänger mest upp sig på principen om förköpsrätt. Man säger att förköpsrätten inte har expropriationsrättens fasta normer och ingen begränsning. Den innebär enligt högern en obegränsad rätt för kommunen att träda i stället för annan köpare. Den skulle utgöra ett oacceptabelt ingrepp i avtalsfriheten och äganderätten. Detta är alltså vad högern säger. Högern hyser dock inte några betänkligheter mot att enskilda spekulanter kan göra sig stora vinster på markförsäljningar. Mot detta har man sannerligen inga principiella invändningar att göra, vilket jag tycker är en svaghet av betydande art i högerreservationen. Herr Lidgard ansåg att det inte fanns någon anledning att införa en förköpslag, eftersom frivilliga köp skulle komma att dominera i fortsättningen. Varför är man då så rädd för att ge kommunerna denna möjlighet? Man säger att expropriationsrätten är tillräcklig, och sedan undrar man vad som behöver göras för att förbättra lagstiftningen. Vad vi behöver är en förbättrad expropriationslagstiftning såsom ett komplement till förköpsrätten. Då tror jag att förköpsrätten skulle få en verkligt stor betydelse. Sedan råder det väl ingen tvekan om att: förköpsrätten är smidigare och därigenom kan vara ett lämpligt redskap för kommunerna, Utskottets ordförande underströk också att dei är ett viktigt instrument som kommunerna här får till sitt förfogande. Herr Lidgard föredrog, helt naturligt, att tala om någonting annat än det i dag gäller — han uppehöll sig mest vid det som justitieministern hade yttrat 1949. Men, herr Lidgard, det har ändå skett en hel del på samhällsutvecklingens område från 1949 fram till 1967. Jag tror inte man skall blunda för ati det just under dessa år inträffat en så enorm prisstegring på mark att samhället måste utnyttja alla de möjligheter som kan finnas att klara dessa problem. Jag skall kanske också, herr talman, säga en sak när det gäller justitieministerns förslag om egnahemmen. Jag tycker nog att regeringsförslaget därvidlag är bättre än det markvärdekommittén hade kommit fram till. även i detta fall har högern sökt driva en skrämselpropaganda gentemot villaägarna. Visst vann högern en del röster på det i valet 1966, men villaägarna kan nu se att högerns propaganda inte hade något verkligt innehåll. Egnahemmen är ju undantagna från den lagstiftning som här föreslås. Låt mig också säga ett par ord om tomträttslagstiftningen. Kommitténs förslag innebar att kommunerna skulle kunna ta ut hälften av tomtvärdet i en engångsavgäld när man övertog tomträtten. Jag tror att det skulle varit värdefullt för kommunerna om de hade fått den rätten. Framför allt hade det varit stimulerande för kommunerna att i större utsträckning kunna tillämpa tomträtt. Jag vågar säga att tomträtten iyvärr inte används i den utsträckning detta verkligt fina instrument borde ge anledning till. Men det sammanhänger till stor del med att kommunerna inte haft tillräckliga kapitaltillgångar för markköp. Man skulle på detta sätt ha fått större möjligheter än som nu beredes kommunerna. Det blir en förbättring så till vida att avgäldsperioden görs 10-årig i stället för 20-årig, och detta är ett betydande framsteg. Men jag vill gärna understryka att vad jag sagt om tomträtten och våra önskemål, att man skulle fått ökade möjligheter att ta ut större medel på en gång, bara gäller en liten detalj i detta stora sammanhang — det kan inte undanskymma de stora fördelar som förslaget i sin helhet har. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag utom i den del som gäller det av herr Knut Johansson :framförda reservationsyrkandet.

Herr talman! Herr Karlsson ville göra gällande att jag hade överdrivit den utveckling som ägt rum från mittenreservanternas förslag i kommittén till propositionen. Jag vill bara i korthet påvisa, att det nog ändå förhåller sig så som jag har sagt. Mittenreservanternas förslag i kommittén innehöll två punkter. Den ena var att rätten att utöva förköp skulle anknytas till samma förutsättningar som gäller enlig expropriationslagen och byggnadslagen. Den andra punkten var att.en opartisk myndighet skulle pröva att förutsättningarna föreligger. Propositionen har tillgodosett båda dessa önskemål genom den omläggning av förslaget som ägt rum. Beträffande anknytning till expropriationsförutsättningarna kan jag hänvisa till den detaljerade utläggning som herr Lidgard här lämnat över den nära överensstämmelsen mellan förköpslagens och expropriationslagens förutsättningar — jag tror att det räcker. Vad beträffar den andra punkten, om prövning genom opartisk myndighet, är det nu så ordnat att frågan kan bli prövad av Kungl. Maj:t. Det var en av de möjligheter, som mittenreservanterna hade tänkt sig. Det väsentliga önskemålet gällde prövning genom en myndighet utanför kommunen — prövningen skulle inte endast göras av kommunens egna organ. Vi har ansett oss kunna acceptera det förslag som har lagts fram. Jag kanske även skall poängtera att reservanterna inte hade tillgång till resurser för att utarbeta ett fullständigt förslag. De kunde bara antyda vissa principer i sin reservation. Just dessa grundläggande tankar har emellertid sedan kommit igen i propositionen. Herr Karlsson talade också om den värdenedpressande effekt som lagförslaget redan har utövat. Med litet större klarsyn tror jag man skulle finna, att den värdenedpressande effekt som kanske har förekommit är föranledd av ett helt annat lagförslag, som också ligger på riksdagens bord.

Herr talman! Det är alldeles naturligt att herr Göran Karlsson är irriterad. Han satt ju med i den socialdemokratiska majoriteten i markvärdeutredningen. Dess förslag har på ett par utomordentligt centrala punkter desavouerats av det regeringsförslag som vi nu behandlar. Det är också därför naturligt att herr Göran Karlsson höjer rösten långt utöver vad som motiveras av de argument han har. Det vi nu diskuterar var en av huvudfrågorna i förra årets valrörelse. Eftersom det är viktigt att innehållet i valrörelsen avspeglar sakläget i de diskuterade frågorna tänker jag granska vad som i valrörelsen sades om förköpsrätten och vad som i dag händer här i riksdagen. Socialdemokraterna och de båda mittenpartierna har varit överens om att kommuner bör få förköpsrätt till mark. Ändå blev det en intensiv diskussion i augusti och september 1966 mellan å ena sidan regeringspartiet och å andra sidan folkpartiet och centern. Det var främst på två punkter som socialdemokraternas förslag skilde sig från mittenpartiernas. För det första ansåg socialdemokra köpsrätten skulle vara generell. Den skulle bara grundas på kommunallagens bestämmelse om att kommun »äger vårda sina angelägenheter». Mittenpartierna sade i sin reservation och i valrörelsen att det inte var lämpligt att göra förköpsrätten generell. Den bör begränsas till mark som är avsedd framför allt för tätbebyggelse. Därför förordade reservationen att förköpsrättens bestämmelser skulle anknytas till framför allt expropriationslagen. Den väsentliga punkten i denna lag säger att man får expropriera — som herr Lidgard har citerat — »i syfte att säkerställa att mark på skäliga villkor är tillgänglig för tätbebyggelse och därmed sammanhängande :anordningar». Meningen var alltså att se till: att för mark som inte avsågs för tätbebyggelse skulle förköpsrätten:; inte: gälla. Regeringen har sedan, efter valet, gått på samma principiella linje som mittenpartierna. Propositionen avvisar den generella förköpsrätt som socialdemokraterna i utredningen krävde. I stället säger herr Kling i propositionen att förköpsrätten syftar till att »förvärva mark för tätbebyggelse, och en viss begränsning bör således föreligga med hänsyn till ändamålet med markförvärvet». sån ; Justitieministern formulerar lagtexten på ett sätt som nära ansluter sig till expropriationsparagrafen. Man kan diskutera den skillnaden. Mittenparlierna har funnit att den är mycket liten och stöder förslaget: : Låt mig sammanfatta :: denna första punkt. Socialdemokraterna i. utredningen krävde generell förköpsrätt. Det avvisades av mittenpartierna före, valet, det avvisas av regeringen nu efter valet, Skillnaden mellan propositionen. och mittenreservationen i utredningen är obetydlig. ; la Den andra punkt där vi inte var. Överens gällde rättssäkerheten. Socialdemokraterna i - markvärdekommittén. — fortfarande också med. herr ; Göran Karlsson — ville att överklaganden. vid förköp skulle behandlas. som : vanliga kommunalbesvär. PU leda Mittenreservationen :i. utredningen sade nej till den linjen. Folkpartiet och centern drev i valrörelsen den linjen att den socialdemokratiska ståndpunkten inte tillräckligt beaktade rättssäkerheten. Däremot band sig reservanterna inte för något annat förfarande. Men man sade så här: »Eftersom prövningen skall ske på grundval av :expropriationsanledningarna ligger. det nära till hands att tänka sig Kungl. Maj:t som första och enda prövningsmyndighet.» När sedan propositionen kom i våras visade det sig att regeringen hade en liknande uppfattning. Den gamla social demokratiska linjen »tillgodoser inte de rättssäkerhetskrav: som — — — bör vara vägledande vid utformningen av förköpsinstitutet», skrev justitieministern. Han föreslog också att tillståndsprövningen skulle förläggas till Kungl. Maj:t och vara frikopplad från det vanliga kommunalrättsliga besvärsförfarandet. | Låt mig sammanfatta den andra debattpunkten. : Det socialdemokratiska utredningsförslaget om = besvärsförfarandet avvisades i valrörelsen av mittenpartierna med motiveringen att det inte gav tillräcklig rättssäkerhet. Detsamma säger nu den proposition som behandlas i dag. Mittenreservationen i kommittén. angav som en lämplig lösning att Kungl. Maj:t skulle bli enda besvärsinstans. Regeringen säger nu detsamma. Om det kom hit en besökare från eit främmande land, utan kunskap om förspelet i förköpsfrågan, och bara lyssnade till dagens debatt, skulle han fråga sig: Hur kunde det i valrörelsen över huvud taget bli debatt i den här saken mellan regeringen och mittenpartierna? De är ju överens om principerna. Men vi som var med i valrörelsen vet att förköpsrätten i stället blev utgångspunkt för ett av de mest osakliga och demagogiska inslagen i svensk politisk debatt på 1960-talet. Den socialdemokratiska agitationen mot folkpartiet och centern kände inga hämningar. I ett flygblad från det socialdemokratiska partiet efter TV-utfrågningen med herr Ohlin kunde väljarna läsa: »Lade Du märke till att Bertil Ohlin inte sade ett enda ord om hur folkpartiet skulle klara markfrågan? Hans tystnad är begriplig. Folkpartiet har nämligen gått emot det enda förslag som ger kommunerna en rejäl chans att köpa upp mark -— den kommunala förköpsrätten. — — Folkpartiets motstånd innebär ett stöd åt de privata markjobbarna, som bara vill trissa upp pPriserna på den mark de framtida bostadssökandena behöver.» I ett annat flygblad hette det: »Det är sådana uttryck som dragningen i mittenpartiernas högerarm tar sig. Varför sätter den borgerliga oppositionen tomtjobbarna före kommunen?» Nu skall ingen tro att den här propagandan saknade regeringens välsignelse. Den drevs mycket hårt i storå delar av den socialdemokratiska pressen. Och lika grov agitation bedrevs i en TV-debatt som jag deltog i och där statsrådet Lundkvist — nuvarande kommunikationsministern — sade så här: »— — — centerpartiet och folkpartiet vågar inte ta steget fullt ut — man känner uppenbärligen dragningen i högerarmen 'i de här sammanhangen. Då frågar jag mig och ställer frågan till folkpartiets och centerpartiets representanter — varför vill ni genom er försiktighet "när det gäller förköpsrätten ge tomtjobbaren chansen före kommunen ?» Ja, herr talman, den propagandan slogs sönder av valutslaget förra året. Dess orimlighet avslöjas också i dag när riksdagen skall besluta i de båda stridsfrågorna enligt principer som överensstämmer med dem som mittenpartierna pläderade för i valrörelsen. Regeringen har nu i huvudsak anslutit sig till' den linje som förra året betecknades som att gå tomtjobbarnas ärenden. Vad som nu står kvar är en enda fråga. Jag vill rikta den till herr Göran Karlsson och till statsrådet Kling. Är ni nu beredda. att ta avstånd från valrörelsens socialdemokratiska förlöpningar i markfrågan, som jag just har citerat? Vill ni i dag erkänna att de beskyllningar som ni öste över mittenpartierna förra året var osakliga och osanna?